Herr talman! Frågorna om Samhällsföretag, egenregiverksamheten och handikappade kommer Görel Thurdin att ta upp senare, så dem berör jag inte i den här repliken. Bo Nilsson inledde med ett förhärligande av den socialdemokratiska politiken. Fler personer var sysselsatta i dag än för några år sedan. Ja, visst är det så, det kan ju ingen förneka. Men det vore väl ynkligt om inte detta hade skett i en så stark konjunktur som vi har. Det hade varit en katastrof om sysselsättningen skulle ha minskat. Det har den inte gjort. Skriften Arbetsmarknadspolitikens roll, inriktning och omfattning har ju tidigare i dag kommenterats, och jag vill bara anföra några små citat. De stämmer så bra med vad vi har sagt under många år här från talarstolen. Jag citerar från första sidan: ”Den internationella utvecklingen under andra hälften av 1970-talet och i ännu högre grad under början av 1980-talet kännetecknades av stagnerande tillväxt, ökande arbetslöshet och hög inflationstakt.” Det var alltså den internationella utvecklingen under de år då vi hade regeringsansvaret. Sedan står det på s. 3: ”Den utdragna lågkonjunkturen efter den andra oljeprischocken nådde sin botten mot slutet av 1982.” Lågkonjunkturen hade alltså då nått botten, och sedan kom högkonjunkturen just när socialdemokraterna tog över. När det gäller utvecklingen i Sverige står det på s. 6: ”Den svenska exporten är kraftigt inriktad mot investeringsvaror och investeringarna har till följd av det låga kapacitetsutnyttjandet och den svaga tillväxten minskat på våra huvudmarknader. Sveriges industri är också mycket energiintensiv och har därför drabbats hårt av energiprishöjningarna. Relativprisökningen på svensk export 1974-1975 medförde förluster av marknadsandelar som sedan har varit svåra att återta. De kraftiga lönekostnadsökningarna 1975 och 1976 i kombination med den långvariga lågkonjunkturen pressade lönsamheten i industrin mycket hårt. Till detta kommer betydande struktur Herr talman! Jag tycker att det är exakt så som vi har sagt hela tiden att det — 3 april 1986 är, och det har förnekats från socialdemokraterna ständigt och jämt. Det var alltså den kalla verklighet som vi hade att leva med under dessa år. T. o. m. förordet i den här lilla skriften har arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon skrivit, så vi måste tro på denna skrift. Det är ett dokument som är en bekräftelse på vad vi har sagt under långa tider. Nu lever vi i en högkonjunktur, och då är det väl inte att undra på att man har fått upp sysselsättningen.

Herr talman! Vi skall klara av det, sade Bo Nilsson i sitt anförande. Men han talade inte om hur man skall klara av det. Jag tycker att han mycket eftertryckligt demonstrerade de skygglappar som större delen av socialdemokratin har när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Han visade ingen oro för den mycket bekymmersamma framtid som den här citerade lejongula skriften ger uttryck för. Jag skall också citera: ”För att förhindra en fortsatt trendmässig uppgång av arbetslösheten krävs en sysselsättningstillväxt som är nästan 50 procent större än den som nu kan förutses. För att uppnå full sysselsättning 1990 enligt den definition som görs i LU,” — långtidsutredningen —- ”dvs 2 procents arbetslöshet, behöver sysselsättningstillväxten i genomsnitt bli ungefär dubbelt så stor. I båda fallen ställs betydande krav på den ekonomiska politiken.” Arbetsmarknadsministern säger i sitt förord att mycket talar i dag för en förändring av arbetsmarknadspolitiken i enlighet med dessa principiella förslag, alltså förslagen i rapporten. Det vi nu behöver göra är att diskutera hur dessa mera konkret skall utformas och genomföras. Av denna insikt återfann jag inte någonting i Bo Nilssons anförande. Sedan kort bara en kommentar beträffande AMU. Bo Nilsson tyckte att vi moderater var klåfingriga när vi tyckte att man skulle komma i gång vid halvårsskiftet. Javisst, det ursprungliga beslutet gick ju ut på att AMU organisationen skulle träda i kraft redan den 1 januari i år. Men det klarade inte regeringen av. Därför fick ikraftträdandet flyttas ett halvår. Avtalen blev, som Bo Nilsson själv sade, klara först den 21 mars. Jag har fått otaliga bevis beträffande AMU-organisationen på en mycket stor oro för hur det hela skall komma att fungera. När inte Bo Nilsson hittade någonting i sak är han allmänt misstänksam mot våra moderata förslag, så som han var emot lönebidraget. Jag förstår att Bo Nilsson inte kan få något mera konkret att anmärka på i detta sammanhang, därför att vårt förslag till lönebidrag är alldeles utomordentligt bra utformat. Det är ett seriöst förslag. Jag tycker att Bo Nilsson i stället i konstruktiv anda skall studera det. Vi skall vara litet försiktiga när det gäller arbetshandikappade. Det finns inga som helst utvärderingar. Jag vill rekommendera Bo Nilsson att som en första åtgärd läsa senaste numret av Ekonomisk Debatt, där det förs en mycket intressant diskussion om handikappsysselsättning.
Herr talman! Bo Nilsson använde uttrycket ryckigt om debatten. Detta kommer bäst till sin rätt om man jämför hans inlägg med exempelvis arbetsmarknadsministerns tidigare i dag. Jag tycker att det på regeringshåll, inom departement och ämbetsverk finns många goda tecken som tyder på att man är på väg bort från den stelbenthet som karakteriserat arbetsmarknadspolitiken och mera kreativt och fantasifullt tar sig an de nya utmaningarna. Men Bo Nilsson lever kvar något i en annan miljö eller i en svunnen tid. Han hoppar upp glad som en yngling på sin första skolresa och säger att vi har 100 000 fler i arbeten. Ja, detta under en högkonjunkturperiod. Så säger han vidare att vi får jämföra detta med den hemska arbetslöshet vi hade under den tid då vi hade en annan regering. Då fanns 176 000 arbetslösa år 1982. Men varför, Bo Nilsson, inte ta exempelvis år 1983, då socialdemokraterna hade suttit i regeringsställning ett år och antalet arbetslösa hade stigit till 179 000? Varför inte använda den siffran? Efter tre och ett halvt år har vi 100 000 fler utanför den reguljära arbetsmarknaden än tidigare under motsvarande konjunktur. Då frågar man sig: Är inte den socialdemokratiska ambitionen större än att applåderna skall komma inför en sådan redovisning? Bo Nilsson jämför situationen i Sverige med den i Storbritannien. Jag erinrar mig tidigare debatter då vi varnades för att göra jämförelser med europeiska stater som har en mycket sorglös arbetsmarknadspolitik. Men i dag har man lyft upp till något av en visdom att kunna hävda sig mot britterna. Det kan möjligen hänga samman med att det kan vara farligt att jämföra med situationen under den tidigare regeringsperioden, då socialdemokraterna var i opposition. I en sådan jämförelse står inte dagens siffror bra. Nu skall jag inte begära att man från socialdemokraternas sida i den här debatten skall ta oss som kronvittnen på att det vi påstår är rätt. Det är intressant att notera vad t.ex. AMS-chefen säger: I början av 1980-talet steg andelen av dem som fick kontantstöd till 25-30 76. Nu, år 1986, är den på väg att gå upp till 40 26. Han säger att vi är på väg att slå in på en passiv kontantstödslinje och på väg bort från arbetslinjen. Aftonbladet varnade så sent som i förrgår för att ”molnen börjar hopa sig” och ansåg att regeringen bör tänka om därför att utsikterna för den framtida sysselsättningen är allvarliga. Jag tror att man hellre bör ta fasta på detta än säga att allt är gott och väl. När det gäller de handikappades möjligheter på arbetsmarknaden har ju socialdemokraterna och moderaterna slagit följe och säger nej till de berättigade utökningar som vore utomordentligt angelägna i dessa tider.

Herr talman! I mitt första anförande försökte jag belysa den motsättning som finns mellan det tillväxtpolitiska målet och de fördelningspolitiska och sociala målen. Vpk hävdar att industrins ökade lönsamhet — industrin har aldrig haft en så hög lönsamhet som i dag — måste betalas av någon. Satsningar för att öka industrins lönsamhet bekostas på något sätt, antingen i form av ökad arbetslöshet genom strukturomvandling och strukturrationalisering, eller med t.ex. flexibel arbetstid och ett ovanligt stort övertidsuttag. Jag vill fråga: Om det nu är sant som Bo Nilsson säger, att det inte finns några sådana motsättningar utan arbetsmarknadspolitiken fortfarande har de sociala och fördelningspolitiska målen, varför har man då de allra största: övertidsuttagen under en tioårsperiod just i dag när vi har en så hög arbetslöshet? Varför gör regeringen ingenting för att minska övertidsuttaget så att fler personer kan bli sysselsatta? Varför gör man ingenting för att förkorta arbetstiden, som vi har föreslagit flera gånger? Bo Nilsson bekymrar sig över att vi i en reservation har sagt att socialdemokraterna har anammat borgerliga uppfattningar. I vad gäller reservation 71 om det särskilda lönebidraget, som har mycket stor betydelse för de handikappades möjligheter att ha sysselsättning och slippa bli förtidspensionärer, finns det faktiskt en koalition mellan socialdemokrater och moderater som avstyrker förslagen. Om nu Bo Nilsson föredrar att vi skall säga att moderaterna har socialdemokratiserats, kan vi gärna göra det, om det nu är mindre förolämpande. Men faktum kvarstår: resultatet av denna sammanslutning är avslag på en berättigad reservation som skulle innebära att man förbättrar förutsättningarna för handikappade att hävda sig på arbetsmarknaden. Vi har hört förut, från varje ny regering som kommer, att det aldrig tidigare har varit så många sysselsatta. Alla framgångar som eventuellt kan finnas på sysselsättningens område — som utan tvivel är resultat dels av den högkonjunktur vi har i dag, dels av de ovanligt höga vinster som industrin gör —-betraktas som framgångar för regeringens politik. Om det är så, kan man då karakterisera de kommande svårigheterna på arbetsmarknaden som en brist från regeringens sida?

Herr talman! Låt mig först säga till Sonja Rembo att jag står fast vid det jag sade om klåfingrighet då det gäller AMU. Det är ju ingalunda så att AMU inte har börjat fungera förrän denna överenskommelse träffats. Arbetet är i full gång redan nu. Jag tycker alltså fortfarande att det är klåfingrighet att hålla på med sådana påståenden som Sonja Rembo gör. Låt mig sedan vända mig samlat till de borgerliga. Elver Jonsson säger t.ex.: Varför inte jämföra med 1983? Vi hade en utveckling under de borgerliga åren som kanske var likartad i hela Europa — arbetslösheten steg överallt vid den tidpunkten. Det hade alltså inte med konjunkturerna att göra, utan då var det en likartad utveckling. Nu har utvecklingen i andra länder fortsatt åt samma håll. Jag tog ett exempel — låt mig ta upp det igen. I England ökade arbetslösheten under en månad med mer än hela vår arbetslöshet, medan vi har brutit den här trenden på flera sätt. Arbetslösheten är betydligt lägre nu än 1982. Vi har sänkt arbetslösheten med 50 000. Vi har skapat ungefär 100 000 nya jobb under perioden. Dessutom har, som en naturlig följd härav, aldrig tidigare så många haft jobb eller sysselsättning i Sverige som just nu. Vi har alltså, i jämförelse med alla de andra länderna, lyckats bryta den negativa trenden och är på väg åt rätt håll. Vi är inte — som några av talarna sade — nöjda med detta och tycker att det är bra, utan vi socialdemokrater kommer att jobba vidare för att alla som vill och kan arbeta också skall få ett jobb. Då tror jag att vi hade behövt hjälpas åt allihop — men inte med prutningar på miljardbelopp inom arbetsmarknadspolitiken, som några av partierna vill. I det här fallet vill inte folkpartiet detta, och det gläder mig. Men det är trots allt, Elver Jonsson, de borgerliga kamraterna som ni skulle regera tillsammans med om olyckan hade varit framme i det här landet. Jag tror att det är bra för oss svenskar att vi har en socialdemokratisk regering som sätter som sitt kanske allra främsta mål att skapa arbete åt allt fler. Då går det inte att pruta på småsummor eller i det här fallet miljardbelopp, utan då är det viktigare att sätta till alla klutar och tillsammans försöka hjälpas åt att lösa problemen. Jag tror att det hade varit nyttigt också för folkpartiet att erkänna detta.

Herr talman! Av Bo Nilssons inlägg framgår att han känner sig nöjd med att kunna överträffa 1982 års lågkonjunktursituation med det som kan uppvisas 1985 i en högkonjunktur. Jag har sagt det flera gånger tidigare: Jag trodde att den socialdemokratiska ambitionen var högre. Sedan fick vi ingen kommentar till det jag påvisade, att arbetsmarknadschefen varnat för att vi är på väg bort från arbetslinjen och in i en passiv kontantstödslinje och att Aftonbladet i förrgår skrev: Molnen hopar sig över den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det kunde vara intressant med en kommentar till detta från den socialdemokratiske talesmannen. Så litet om handikappfrågorna, eftersom jag inte hann med dem i den förra repliken: Bo Nilsson är rädd för att det blir kaos om vi skall finansiera åtgärder för arbetshandikappade från socialförsäkringssektorn. Men fråga då biträdande socialminister Bengt Lindqvist, som när han trädde till klart sade: Ingenting är viktigare än att rädda människor undan förtidspensionering! Det är klart att om vi inte har utgifter för förtidspensionering skulle vi med stor fördel kunna använda de pengarna för att ge arbetshandikappade ett meningsfullt arbete. Från folkpartiets sida menar vi att en satsning på åtgärder för arbete åt handikappade måste innebära minskade krav på medel för förtidspensionering. Det innebär ett mänskligt positivt tillskott, har vi sagt, och det positiva tillskottet får inte underskattas. Också här har vi fått prov på från Bo Nilsson hur trögt det kan vara. Förtidspensionering gäller ett annat departement, ett annat verk och ett annat riksdagsutskott — och så har vi de vattentäta skotten. Förlorarna blir de arbetshandikappade. Bo Nilsson avslutade med några fina ord och sade att vi behöver samarbeta om detta och att det då inte går att pruta på småsaker. Men det är ju vad socialdemokraterna gör när det gäller de handikappade, oavsett om det gäller bilstöd, lönebidrag eller andra punkter. När Bo Nilsson gör finansieringsfrågan till ett oöverstigligt hinder är jag därför inte särskilt skakad över det. Hans egen finansminister kunde släppa ut två miljarder över ett dygn när det gällde att bevilja oss som har hyggliga löner skattelättnader. I en sådan jämförelse framstår denna prutning avseende de arbetshandikappade som både småaktig och mänskligt djupt felaktig.

Herr talman! Det är synd att Bo Nilsson inte alls har berört lönepolitikens betydelse för sysselsättningen. Jag skall fortsätta att citera ur den lejongula skriften: ”Möjligheterna att tillgodose de stigande kraven på en väl fungerande arbetsmarknad beror bla på de avtal som parterna på arbetsmarknaden träffar. -———- Lönespännvidden på den svenska arbetsmarknaden är internationellt sett liten ———-. I kombination med våra höga marginalskatter innebär detta att de grundläggande ekonomiska rörlighetsincitamenten är små i Sverige, internationellt sett.” Litet längre ned står det: ”När de ekonomiska incitamenten blir alltför svaga finns det risk för att arbetsmarknadspolitiken utsätts för kompensationskrav som inte kan uppfyllas. Olika former av avtal rörande ersättningar vid uppsägningar har som tidigare påpekats en utformning som i bland förhindrar en samhällsekonomiskt motiverad rörlighet på arbetsmarknaden. Det bör vara möjligt att åstadkomma förändringar i dessa avtal som medför bättre överensstämmelse med samhällsekonomiska målsättningar.” Staten måste alltså låta parterna ta ett större ansvar. Ackumulationspolitiken, herr talman, innebär att staten inte bara är beredd att bära konsekvenserna av utslagningen från arbetsmarknaden. Staten är också beredd att undanröja olikheter i anställningsvillkoren som är resultatet av fria förhandlingar. Ett exempel på detta är, som jag nämnde tidigare, AMS rätt att förbjuda uppsägning av äldre arbetskraft. Ett annat exempel är den nyligen tillsatta semesterutredningen, som skall undersöka hur semestervillkoren skall kunna strömlinjeformas. Det vid sidan av löntagarfonderna hittills mest drastiska exemplet är utredningen om realränteskatt. Skatten skulle innebära att staten går in och tar hand om en del av avkastningen på sparandet till pensionsförsäkringar. Detta slår direkt mot de avtalade tjänstepensionerna och självfallet också mot enskilda personers frivilliga pensionssparande. På det sättet, herr talman, får vi absolut inte någon tillväxt av det slag som krävs för att vi inte om några år skall drabbas av massarbetslöshet.

Herr talman! Bo Nilsson var mycket hovsam i sitt senaste inlägg och manade till samarbete. Det är förståeligt, eftersom vi vet att molnen så småningom lär hopa sig vid horisonten. Det kommer att bli andra tider, det kommer att blir lågkonjunkturer. Jag tror inte att Bo Nilsson då står här och pekar på siffrorna för sysselsättningen, som vid det tillfället möjligen kan vara vikande. Då är inte siffror så mycket att tala om. Det är med utgångspunkt i det statsfinansiella läget som vi har föreslagit en höjning av egenavgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Vi menar att de som har ett arbete kan vara med och finansiera stödet till dem som inte har ett arbete. Om man höjer arbetsmarknadsavgiften tar man av löneutrymmet, och det kostar också för löntagarna. Som vi vet har finansministern många gånger talat om att det inte finns något löneutrymme. Socialdemokraterna har också lovat att inte höja arbetsgivaravgifterna. Men det är klart att det är en säkerhetsventil som socialdemokraterna gärna tar till i en del situationer. Socialdemokraterna har mycket svårt att tänka sig en höjning av egenavgifterna. En sådan skulle strida mot bl.a. LO:s och kassornas uppfattning. Men får man vara så rädd? Någon gång måste man väl ta tjuren vid hornen och verkligen visa vem det är som bestämmer. Jag tror inte att det kostar den enskilde kassamedlemmen speciellt mycket om egenavgifterna höjs. Dels är avgifterna avdragsgilla, dels tappar löntagarna annars löneutrymme. Ingen skall utmåla oss som vill öka egenavgifterna som ogina människor. Beträffande prutningarna till AMS har vi en hel räcka av förslag, enligt vilka vi vill förbättra för småföretag och när det gäller länsanslag. Genom dessa förslag vill vi förbättra möjligheterna för företagsamheten och näringslivet att skapa riktiga jobb. Detta betyder inte attrarbetsmarknadsinsatserna skall öka, utan tvärtom, man skulle härigenom spara in pengar. Vår filosofi är således att man skall skapa riktiga jobb och minska de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Detta skall gå hand i hand. På detta sätt skulle samhället tillföras mer resurser i stället för mindre. Jag anser att detta är en riktig målsättning, en målsättning som alla borde sträva efter, även socialdemokraterna.

Herr talman! Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att det är svårt att under en sådan här debatt hinna bemöta så många påståenden som görs. Därför hann jag inte med att kommentera hans synpunkter i mitt förra inlägg. Kortfattat: Övertidsfrågorna är ett mycket svårt komplex. Det är här fråga om nyckelpersoner och flaskhalsar i produktionen, vilket är svårt att klara av. Men vi följer detta arbete, och om det anses behövligt återkommer vi med åtgärder i denna fråga. Till Elver Jonsson vill jag säga att jag i min första replik sade att jag och socialdemokraterna inte är nöjda förrän alla som vill och kan arbeta också har ett arbete. Beträffande AMS-chefens påstående om att vi är på väg från arbetslinjen mot kontantstödslinjen vill jag säga följande: Det är möjligt att den här satsningen på A-kassan har gjort att det just nu finns en viss förskjutning. Men jag tror att vi i det stora hela vågar lova att vi står för arbetslinjen, och vi kommer att arbeta för och utveckla den. Jag tror att det kommer att läggas fram förslag framöver som gör att Elver Jonsson kan känna sig ganska nöjd. Det är inte så att vi är småsnåla när det gäller lönebidragen. Men lönebidragen är en bred sektor och omfattar inte enbart allmännyttiga organisationer. Det finns inget tak då det gäller det allmänna lönebidraget. Det finns alltså möjlighet att satsa hårt på att anställa handikappade med hjälp av det allmänna lönebidraget. Sonja Rembo ville att vi skulle slakta en del heliga kor. Jag tror emellertid att det är dags för Sonja Rembo att börja slakta sina heliga kor. Vad hon ofta säger och pläderar för är nämligen — det är inte första gången jag har hört det, och jag är rädd för att det inte heller blir den sista — att om vi bara kunde sänka lönerna så skulle det mesta bli bättre i detta samhälle. Moderaterna vill att Prot. 1985/86:108 man börjar med att sänka lönerna för ungdomarna, och sedan för de äldre. — 3 april 1986 Man frågar sig då: Vilken är nästa grupp som ni vill sänka lönerna för? Jag tror att detta är en misslyckad moderat politik. Om moderaterna slaktar denna heliga ko, tror jag att det finns bättre förutsättningar att diskutera framöver. Låt mig, herr talman, avsluta med att säga att moderaterna i detta betänkande vill pruta 1,4 miljarder, och centern 1 miljard, på arbetsmarknadspolitiken. Jag hörde i tisdags här i kammaren, i en debatt om regionalpolitiken, en folkpartist som stod i denna talarstol och krävde mer pengar till beredskapsarbeten. Till henne och alla andra vill jag säga: Vare sig högern eller centern är något att hålla i handen beträffande dessa frågor. Den bästa garantin för fortsatta satsningar på arbete åt fler är nu som tidigare att stödja oss socialdemokrater.

Herr talman! Många vackra ord har sagts från denna talarstol under den här debatten — inte minst från regeringens företrädare, men kanske allra mest från utskottsmajoritetens talesman Bo Nilsson. Bo Nilsson har stått här, och man har sett hans röda ögon när han som i ett rosenskimmer talat vackert om vilket fantastiskt läge vi har hamnat i när vi har klarat så väldigt mycket av sysselsättningen. Jag kan inte riktigt förstå det som Bo Nilsson talar om. Vi vet alla hur det är med långtidsarbetslösheten, hur många människor det är som är långtidsarbetslösa och inte kan få ett arbete. Vi vet hur det är med 20-24-åringarna, hur oroväckande det är att inte de kan få ett arbete. Jag vet hur det ser ut hemma i mitt eget län. Närmare 8 96 av 20-24-åringarna har inte något arbete i dag, och de är dessutom långtidsarbetslösa. Innan jag går in på det som jag egentligen hade tänkt säga skulle jag vilja fråga Bo Nilsson om en sak när det gäller egen-regi-verksamheten. Bo Nilsson sade: Vi skall ordna det här. Vi skall se till att de som lämnar egen-regi-verksamheten får ett arbete — i skogsvårdsstyrelsen, i offentligt skyddat arbete. Han nämnde också Galaxen. Jag skulle vilja ha ett klarläggande, Bo Nilsson, av vad detta uttalande egentligen innebär. Innebär uttalandet det som vi har hävdat, att dessa människor skall kunna gå från egen-regi-arbetet in i ett sådant här arbete? Innebär uttalandet att om de inte kan göra det, så skall de få vara kvar i egen-regin tills man har löst problemen i kommunerna? Kan vi säga detta till de berörda människorna? Jag uppfattade Bo Nilssons uttalande så, att det egentligen var detta han menade. Men han sade det inte i klartext. Regeringen anger i propositionen att det övergripande målet för sysselsättningspolitiken är full sysselsättning eller ”arbete åt alla” ; det har vi hört flera gånger här. Det innebär att alla som kan och vill arbeta skall ha möjlighet till det. Det säger Bo Nilsson också. Det är ett mål som vi alla kan ställa upp på. 131 Vår förhoppning är att det mål som regeringen uttalat måste gälla alla som vill och kan arbeta. Det borde då gälla också de arbetshandikappade — även de som har grava handikapp, alltså de människor som är anmälda på förmedlingar och har de längsta arbetslöshetstiderna. Men arbetsmarknaden är inget rosenskimmer. Det går inte att beskriva den i vackra skrivningar i riksdagstryck. Arbetsmarknaden är hård och fylld av konkurrens. Alla som studerat sysselsättningsproblematiken vet också att ”arbete åt alla” inte tas på allvar av regeringen när det gäller de gravt arbetshandikappade. Många arbetshandikappade har därför fått erfara hur de kommer allt längre bak i kön när det gäller rätten till arbete. De gravt arbetshandikappade, de som inte platsar i några andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder än för anställning i Samhällsföretag, har fått uppleva den långa kön fram till arbetet, det arbete som socialdemokraterna i många valrörelser kallat för ”arbete åt alla”. Alla som har studerat problemet med de gravt handikappades sysselsättningsproblem vet att platserna i Samhällsföretag inte räcker till. Därför får de som har de mest grava handikappen stå tillbaka för mindre handikappade. Det har HCK beskrivit för oss vid en uppvaktning i utskottet. Det är alltså riktigt; det är ingenting som jag har hittat på. I folkpartiets partimotion har föreslagits särskilda åtgärder för att prioritera gruppen psykiskt utvecklingsstörda. Det är den grupp som har det svårast att komma ut på arbetsmarknaden. Och den gruppen kräver stöd och extra handledning. Det tycker folkpartiet att vi skall ge dem. Folkpartiet anvisar medel från socialförsäkringssektorn till arbetsmarknadssektorn för att bereda möjlighet att anta Samhällsföretags erbjudande att för 60 000 kr. per arbetstillfälle ge ytterligare 800 personer plats i Samhällsföretags verksamhet. Där borde socialdemokraterna verkligen ta chansen och visa att det lönar sig att satsa på dessa människor. Jag lyssnade med spänt intresse på arbetsmarknadsministern i eftermiddags. Hon sade då att hon var besatt av otålighet och att hon var stolt över den arbetsmarknadspolitik som socialdemokraterna driver. Hon sade också att hon skulle se till att det inte blir de minst handikappade som först får stödet i fråga. Jag ställer dessa uttalanden mot det faktum att de gravt arbetshandikappade inte har någon chans till ett arbete och skulle då vilja fråga arbetsmarknadsministern om hon kan beskriva hur det här egentligen går ihop. Såvitt jag förstår fungerar det inte. De gravt arbetshandikappade får ju inget arbete. Jag vill göra en personlig reflexion. Sedan tio år tillbaka arbetar jag nämligen som arbetsförmedlare. Men jag har hittills inte lyckats placera en enda människa i Samhällsföretag därför att det inte har funnits några platser. Därför borde vi nu göra någonting. Vi borde således anta erbjudandet från Samhällsföretag. Sedan vill jag fråga företrädarna för utskottsmajoriteten: Vilka argument har ni för att inte anta erbjudandet från Samhällsföretag? Är inte de sämst ställda på arbetsmarknaden värda det här extra tillskottet av arbetstillfällen? Eller skall de tvingas fortsätta att förlänga en redan lång arbetslöshetsperiod? I folkpartiets partimotion framförs på nytt kravet på en utredning i vad gäller en allmän arbetslöshetsförsäkring. Dagens arbetslöshetsförsäkring fyller nämligen inte de krav som man bör kunna ställa på denna. En avsevärd andel arbetslösa är inte berättigade till ersättning från A-kassa. En del arbetslösa får kontant arbetsmarknadsstöd, andra får ingen ersättning alls. De sistnämnda grupperna är hänvisade till socialvården. De har ju ingen ersättning som det verkligen går att leva på. I den nuvarande arbetslöshetskassan är egenavgifterna försumbara och svarar inte mot den andel av kostnaderna som stipulerades när arbetslöshetsersättningen en gång infördes, nämligen 1974. Då låg egenavgiften på 20 96. Vi i folkpartiet anser att det av regeringen startade utredningsarbetet måste breddas. Tillsättandet av en enmansutredning i en så viktig fråga som denna visar inte på något större intresse för att förankra utredningsarbetet i parlamentet. Det borde vara naturligt att tillsätta en parlamentarisk sammansatt kommitté när det gäller en så här viktig fråga. Dessutom bör direktiven utvecklas. Hur skall frågan om arbetslöshetsersättningen lösas för exempelvis företagare, för dem som har varit hemma och vårdat sina barn eller för arbetslösa ungdomar? Därom borde vi få ett besked från nämnda utredning. Man kan också fråga sig hur arbetslöshetsersättningen skall betalas i framtiden. Skall vi som har ett arbete bidra med en rimlig egenavgift för att de som drabbats av arbetslöshet skall få en rimlig utkomst? Eller finns inte den solidaritetstanken hos socialdemokraterna? Frågorna är som synes många. Utredaren är ensam. Med utgångspunkt i dessa frågor anser vi i folkpartiet att det behövs en parlamentariskt sammansatt kommitté med utökade direktiv. Det är viktigt att vi får en sådan snart. Lars Ulander har frågat hur folkpartiet har tänkt sig att höjningen av arbetslöshetsersättningen skall finansieras. Ja, vi har redogjort för vår uppfattning i ett särskilt yttrande. Beträffande finansieringen godtar vi en höjning av arbetsgivaravgiften. Samtidigt förordar vi en höjning av egenavgiften. Och varför gör vi det? Jo, därför att vi vill åstadkomma ett incitament för arbetsmarknadens parter på båda sidor när det gäller att sluta sådana löneavtal som inte driver på inflationen och som inte heller medverkar till en ökad arbetslöshet. Fru talman! Vi i folkpartiet har omsorgsfullt bidragit till att sätta en socialliberal prägel på detta betänkande. Därmed får de svaga på arbetsmarknaden betydligt bättre möjligheter att hitta ett arbete. Det är bara att beklaga att majoriteten i utskottet inte står fast vid sitt löfte om arbete åt alla. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till folkpartiets reservationer till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11.
Fru talman! Vi vill i ett första skede höja egenavgiften och arbetsmarknadsavgiften, därför att vi tycker att det är nödvändigt. Lars Ulander är inte omedveten om det som har sagts under hela eftermiddagen här, nämligen att risken är uppenbar för ökad arbetslöshet och att det behövs betydligt mer pengar till de arbetslösa och till arbetslöshetskassorna. Jag tror alltså att pengarna behövs för det kommande året. Det är rimligt att socialdemokraterna, som tidigare har accepterat en 20-procentig egenavgift, också gör det i detta fall. Därmed skapas det incitament som folkpartiet talar om, och på det sättet slipper vi ökad arbetslöshet. Det är rimligt att begära sådana saker av parterna.
Fru talman! Förhållandet är det att arbetsmarknadsavgiften täcker upp till 360 kr. Om man nu gör som folkpartiet har föreslagit överfinansieras denna reform, och jag har ännu inte förstått varför man skulle göra det. Den diskussion som Sigge Godin därutöver för har inte med detta att göra, eftersom reformen på detta sätt överfinansieras med ungefär 1 miljard.

Fru talman! På några punkter i arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetsmarknadspolitiken behandlas frågor om människor med olika handikapp och deras möjligheter till en samvaro och ett arbetsliv ute i samhället. Många talare har tagit upp dessa punkter, och jag skall försöka göra mitt inlägg så kort som möjligt. De frågor som jag tänker ta upp i mitt anförande är AMS egenregiverksamhet och sysselsättningen i Samhällsföretags verkstäder. Jag hade även tänkt tala om lönebidragen, men jag hoppar över dem. Jag vill därmed yrka bifall till reservationerna 26, 67, 68 och 78. Regeringen och utskottsmajoriteten har föreslagit att AMS egenregiverksamhet skall avvecklas under 1986. Den passar inte in i AMS verksamhet, säger Bo Nilsson. Någon omställningstid medges inte, utan målet är så snabb avveckling som möjligt. Jag vill peka på vissa saker, eftersom jag kommer från en av de delar av landet som har sådan här verksamhet. I skogslänen finns sysselsättning vid s.k. skogsstationer i Viksjö, Liden, Viken, Hoting och Pajala. Det handlar om vägarbeten, avverkningsuppdrag, röjning, plantering o.d. i glesbygd. Genom lokaliseringen har man varit tvungen att bygga upp förläggningar där de arbetshandikappade även kunnat bo. Just genom sin lokalisering har också denna typ av arbeten gett stora möjligheter till rehabilitering, vilket har lett till att många har kunnat gå ut i normalt arbetsliv så småningom. Denna verksamhet vill man alltså avveckla. I Pajala har kommunens socialchef i en skrivelse anfört, att flera av dessa människor saknar egen eller annan bostad, att flera inte kommer att kunna placeras i annat jobb utan blir hänvisade till förtidspensionering, arbetsmarknadsstöd eller socialbidrag. Han befarar att missbruket kommer att öka och att institutionsvård därvid blir nödvändig för flera personer. Det man befarar i Pajala gäller naturligtvis också i andra kommuner ute i glesbygden. Alla partier utom moderaterna har motionerat i frågan och yrkat att åtminstone en förlängning av avvecklingstiden skall medgivas. Det är bara att beklaga, Sigge Godin, att folkpartiet inte ställt sig bakom dessa motioner utan accepterat en avveckling. Utskottets motiv för att avveckla egenregiverksamheten är inte bara att den inte passar in, utan också att verksamheten i dag är för dyr och att den är ojämnt spridd över landet och bara finns i en tredjedel av kommunerna. Att den är ojämnt fördelad över landet har naturligtvis sin förklaring i att behovet av den här verksamheten har varit störst och gett bäst resultat i glesbygden. Någon hänsyn till det hade man väl kunnat ta. Eller är det så att glesbygden inte passar in här? Vi i centerpartiet kan hålla med om att det i dag är en för dyr verksamhet, men det beror på att den överordnade organisationen inte har minskat i samma utsträckning som verksamheten. Vi instämmer därför delvis i att byråkratin måste minskas, och vi föreslår, bl.a. i vår reservation, att länsarbetsnämnderna får handlägga den här verksamheten i fortsättningen. Vi i centerpartiet kan alltså inte acceptera ett sådant handlingssätt där handikappade människor de facto kommer i kläm. Låt det hundratal människor som har haft hand om själva förläggningarna vara kvar! Det betyder i alla fall att man minskar antalet tjänstemän med ungefär fem sjättedelar. Dessa kan då i stället användas i Galaxen, som regeringen föreslagit. Jag måste då fråga Bo Nilsson: Var görs besparingarna inom AMS, eftersom egenregiverksamheten var för dyr? Man flyttar alltså över dess tjänstemän till Galaxen. Man kan dessutom läsa sig till i propositionen att samtidigt som anslaget för sysselsättningsskapande åtgärder egentligen minskas totalt med drygt 725 miljoner — det är anslag inkl. reservation — och 176,8 miljoner innehålls för arbetsmarknadsutbildning så ökas de direkta kostnaderna för AMS förvaltning med 123 miljoner. Då frågar man sig var någonstans besparingarna finns och varför det var nödvändigt med just denna besparing. Detta kommer att betyda att samhället ändå får bära dessa kostnader på ett eller annat sätt. Till slut, fru talman, vill jag ta upp Samhällsföretags verksamhet och dess omfattning, eftersom den är av yttersta vikt för ca 30 000 människor med handikapp i dag. Vi vet betydelsen av denna verksamhet och av att man har närhet till arbetskamrater. Men i dag står lika många utanför denna verksamhet, alltså 30 000 människor. Trots detta ställer man från regeringens sida allt starkare krav på lönsamhet. Det gör att rationaliseringen drivs fram ute på verkstäderna, vilket leder till en högre tekniknivå. Det gör det i sin tur svårare för gravt handikappade att kunna placeras inom Samhällsföretags verksamhet. Det måste slås fast att Samhällsföretags mål i första hand måste vara sociala. Jag har varit på besök på Midlandproduktion i Örnsköldsvik. Där fick jag veta att anslaget grundades på antalet timmar. I det timantalet kalkyleras sjukfrånvaron in. Om de handikappade blir friskare och arbetar bättre betyder det i längden att färre får plats i verksamheten. Vid ett besök i AVEBE-verkstäderna i Helsingfors fick vi veta att anslaget var så lågt att försäljningen måste öka med 50 96 för att man skulle klara de ekonomiska kraven plus att det behövdes en bra konjunktur. Vi från centerpartiet tycker att så länge det finns plats inom de befintliga investeringsramarna borde man kunna ta in människor i verksamheten, eftersom detta då betyder en lägre kostnad. Det har tidigare nämnts här — jag tror att det var Bo Nilsson som sade det. Samhällsföretag har räknat fram att det kostar ungefär 60 000 kr. per person, vilket motsvarar en bidragsandel på 73 Jo. Detta skall då jämföras med ett lönebidrag på 90 26 som lämnas t.ex. för en kontorist i en ideell förening. Det måste väl ändå vara så att den effektivitet som de handikappade själva kan och vill skapa skall kunna leda till att fler kan få komma med — inte tvärtom, att staten skall utnyttja den lönsamheten till att minska anslagsnivån. Det måste vara bättre för samhället att de handikappade placeras på olika arbeten. Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson i Bengtsfors har därför i en motion yrkat att regeringen skall tillmötesgå det krav på 800 nya platser som Samhällsföretags ledning offererat. Det är förvånande mot bakgrund av vad som sagts tidigare att inte regeringen ställt sig bakom detta. Det är ännu mer förvånande med tanke på vad utskottets ordförande Lars Ulander sade i sitt anförande om att det var en klok politik att hjälpa och stötta de handikappade. Jag hade nu tänkt fråga Bo Nilsson om det här med arbetslinjen inte skulle gälla även de handikappade. Han har stått i talarstolen och sagt: Jag står fast vid arbetslinjen. Att Bo Nilsson står i talarstolen, det kan jag också konstatera, men jag kan inte i besluten avläsa att han står fast vid arbetslinjen.

Fru talman! Jag skall, som aviserats tidigare, ta upp ungdomsfrågorna i betänkandet, och det berör reservationerna 12-25. Rätten till ett arbete är, som framförts här många gånger tidigare, det kanske viktigaste målet för socialdemokratisk politik. Det har väl belysts, och jag skall försöka att hålla mig till saker och ting som kan tillföra debatten något. Det är också självklart att det är just ungdomarnas rätt till ett arbete som är det kanske allra viktigaste kravet man kan ställa i dag. Det är ett krav som är långt ifrån självklart att ställa runt om i Västvärlden. Just ungdomsarbetslösheten är gigantisk i många av våra grannländer i Europa. Där sprider sig också hopplöshet och våld i dess fotspår. Där har såväl samhället som ungdomarna kommit en god bit på väg att ge upp många av de mål man en gång hade. I Sverige å andra sidan är det självklart både att vi ställer kraven på samhället att verka för att alla får arbete och att vi är beredda att satsa både resurser, kraft och energi på att uppnå målen. Orsakerna är givna och många, men den främsta är väl just att det inte finns något mer förödande för en ung människa som skall göra sitt insteg i den vuxna världen än att få beskedet att han inte behövs. 1982 och 1983 nådde ungdomsarbetslösheten sin högsta nivå i Sverige, omkring 8 90. Sedan har den successivt gått ner och är nu nere i under 6 96. Det är framför allt arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken — Prot. 1985/86:108 som har resulterat i en högre sysselsättning. Det märks också av det faktum 3 april 1986 att antalet ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskat kraftigt XX — HÄ också mellan åren 1984 och 1985. Det är något som jag tycker att Arbetsmarknadspolimoderaterna kan notera, som skriver exakt motsatsen i en av sina reservatiken tioner. Fler har alltså jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, och det är också självfallet målet för alla insatser som görs för ungdomarna. Låt oss sedan se på de insatser som görs i dag och vilken betydelse de har. Det är främst två orsaker bakom ungdomarnas arbetslöshet, förutom det allmänna behovet av fler jobb i samhället. Dels är det låg utbildning, dels är det liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Utbildning är det första kravet, och dess betydelse är påtaglig om man ser t.ex. på de långtidsarbetslösa ungdomarna, som väldigt ofta har bara grundskola eller en ofullbordad gymnasieutbildning. Arbetet med att erbjuda alla under 20 år en plats i gymnasieskolan är därför oerhört viktigt även i det här sammanhanget. Detta har regeringen nu ytterligare understrukit i den senaste regeringsdeklarationen. Det andra kravet handlar om ungdomarnas möjlighet att få erfarenhet av arbetslivet, något som i stort sett alla arbetsgivare kräver i dag. En åtgärd för att tillgodose det är tillkomsten av ungdomslagen för två år sedan. Under 1985 ingick ungefär 48 000 ungdomar i ungdomslagen. Utskottet framhåller att man genom ungdomslagen i stort sett har uppnått det mål som uppsattes och tillgodosett de krav som ställdes på ungdomslagen, nämligen att ersätta sysslolöshet med en meningsfull sysselsättning. Dessutom har ungdomslagen resulterat i att nära 60 96 av dem som arbetat i ungdomslag har fått ett fast arbete direkt efter avslutad tid i ungdomslaget. Den erfarenhet de har fått har alltså spelat en avgörande roll för deras möjligheter att få ett arbete. En annan aspekt, som kanske borde diskuteras mera, är det jag kallar ungdomslagens sociala roll. För den stora grupp ungdomar som inte vet vilken utbildning de vill söka, som inte vet inom vilket område de vill jobba, som inte vet hur man söker arbete och som har svårt för att umgås med människor i grupp har ungdomslagen spelat en väldigt stor roll som en sluss till utbildning och arbete och till självförtroende och kontakt med kamrater. Den rollen kan säkert utvecklas ännu mer. Den stämmer också väl överens med intentionerna om ungdomslagen som en sista åtgärd, när allt annat har prövats. Regeringen har nu beställt en rad utvärderingar av ungdomslagen. Det är då anledning att avvakta med åtgärder för att ytterligare utveckla dem.

Detta har arbetsmarknadsministern ytterligare understrukit i debatten i dag. Utskottet tolkar detta så att vi inte nu har anledning att ompröva 137 verksamheten med ungdomslag eller att behandla frågan om lönekostnaderna för ungdomarna eller införandet av några nya system. I det sammanhanget skulle jag vilja ta upp Charlotte Brantings fråga, om det inte är bättre att ge ungdomarna arbete till lägre lön än att låta dem gå utan något jobb alls. Man skall komma ihåg att ungdomarna redan i dag har lägre lön än de vuxna när de går in i arbetslivet. Likaså bör man beakta att ungdomar går direkt från gymnasieskolan ut till ett fast arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Om man skulle sänka dessa ungdomars löner, måste man ju sänka lönerna också för den stora grupp ungdomar som i dag har arbete, trots de enligt er uppfattning höga lönerna. Det är därför som det inte är bra att gå in med sådana generella åtgärder som sänkning av arbetsgivaravgiften. Enligt min mening är det bättre att gå in med bidrag och stöd som riktas till de grupper av ungdomar som i dag har svårt att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Jag tycker att vi bör avvakta parternas arbete och regeringens initiativ, väl medvetna om att alla åtgärder där näringslivet tar ett större ansvar för ungdomarnas arbetsmarknad är mycket välbehövliga. Det skall inte ställas i motsats till ungdomslagen. Det är olika behov och också olika åtgärder som vi här diskuterar. 20-24-åringarna är den grupp som har den högsta arbetslösheten. I den gruppen finns de flesta långtidsarbetslösa. De ungdomarna har också den lägsta utbildningen. Omkring 31 26 av de arbetslösa 20-24-åringarna har bara grundskola. Endast drygt 15 90 har en gymnasieutbildning som är längre än två år. En samordning mellan utbildningsoch arbetsmarknadspolitiken spelar här en mycket stor roll för att lösa dessa ungdomars problem. Det kan inte nog understrykas hur viktig den samordningen är. Vad jag också tycker kan vara värt att notera när det gäller 20-24 åringarna är att den mest betydande förändringen under senare år i den åldersgruppen är att den har ökat mycket i storlek. I genomsnitt har under året 23 000 fler ungdomar i den åldersgruppen sökt sig ut på arbetsmarknaden. För att inte arbetslösheten skulle öka ytterligare har det krävts att sysselsättningen skulle öka lika mycket, vilket den också gjort. Det är den största ökningen av arbetskraften och sysselsättningen för 20-24-åringarna under hela 1970 och 1980-talen. Det är mycket viktigt i det här sammanhanget. Det arbete med redovisningen som AMS har gjort när det gäller den här åldersgruppen gör att utskottet inte anser det befogat med någon parlamentarisk utredning eller hel översyn av systemet. Regeringen är väl medveten om problemen och återkommer förhoppningsvis till riksdagen i lämpliga former. Men det är viktigt att komma ihåg att det för denna grupp är viktigast att vi använder de åtgärder vi i dag har i de former de är tänkta att fungera. Det handlar om utbildning, det handlar om erfarenhet och det handlar om stöd. För att förkorta mitt anförande skall jag sedan bara som avslutning framhålla en principiell uppfattning.

1985/86:108 framtiden. Det borde mittenpartierna bli varse. Det som kan lösa ungdomar = 3 april 1986 nas problem är ett långsiktigt, otåligt men samtidigt tålmodigt arbete som det regeringen i dag bedriver. Det handlar om ett större ansvar från näringslivets sida, en positiv ekonomisk utveckling men också en fast övertygelse om att ungdomarna de facto har rätt att kräva ett arbete. Med de orden vill jag yrka avslag på reservationerna 12-25 och bifall till utskottets hemställan i motsvarande delar. Tack!

Herr talman! Vi i centerpartiet bryr oss verkligen om våra ungdomar, det är inte fråga om annat. Det är också därför som vi utvärderar och ändrar olika förslag. Jag begärde ordet för att få ställa ett par frågor till Mona Sahlin. Kan ni få era SSU-are att ställa upp helt och fullt på den nuvarande ungdomslagen? När man är i 16-17-årsåldern har man en ungdomsplats, där man arbetar på heltid. Helt plötsligt, när man fyller 18 år, skall man gå ned till halvtid. I princip förhåller det sig på det sättet, även om det går att komplettera med utbildning. Det blir kanske en snabb förändring. Vii centerpartiet kan inte få våra CUF-are att ställa upp på det här, eftersom de kräver meningsfullhet. De tycker inte att de skall särbehandlas på arbetsmarknaden bara därför att de fyllt 18 år. Sedan värnade ni mycket om 20-24-åringarna. Varför har ni inte kunnat ansluta er till vårt förslag om en parlamentarisk utredning om den kategorins situation? Det hade varit mycket lämpligt.

Herr talman! Som Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna i kammaren lägger upp debatten får man ta chansen till en sakdebatt när den kommer. Tidigare har detta inte varit möjligt. Jag vill, herr talman, bara citera ett pressmeddelande från AMS. Det lämnades den 21 mars och lyder: ”Arbetsmarknadsstyrelsen beslutade på fredagen om en ny inriktning av insatserna mot arbetslöshet bland tonåringar. Styrelsen vill att fler ungdomar ska få arbete på heltid i näringslivet så att ungdomslagen i den offentliga sektorn blir en sistahandsåtgärd. Det ska ske genom inskolningsplatser i företagen.” Arbetsmarknadsministern bekräftade, Mona Sahlin, i debatten före middagsuppehållet att man förutsätter avtal om anställningsvillkor och löner för ungdomar på sådana här inskolningsplatser. Vad tror Mona Sahlin att det här innebär för någonting? Tror Mona Sahlin att det innebär 38:50 — eller vad det nu är i nuvarande ungdomslagsavtal — när det gäller inskolningsplats? Tror Mona Sahlin att ungdomslagen om något år, när reformen genomförts, kommer att vara detsamma som i dag? Tror Mona Sahlin att det kommer att finnas 30 000 ungdomar i ungdomslag? Enligt min mening finns det inte så stor anledning att tro detta, eftersom egentligen alla utom arbetsmarknadsministern i retoriken — men inte i praktiken — och möjligen Mona Sahlin och utskottets andra socialdemokrater har vänt sig från ungdomslagen. Det är bara ni som försvarar ungdomslagen. Jag tycker att ni sköter reträtten ganska snyggt, men ni lär väl få litet jobb här i kammaren under det närmaste halvåret. Men allt vore mycket enklare och bättre när det gäller att göra en bra insats för ungdomarna, om ni en gång för alla sade: O. K., ungdomslagen har inte fungerat bra, det behövs omfattande förändringar, varför det här skall bli en sistahandsåtgärd. En tid får det fungera som tidigare. Sedan kunde vi då sakligt diskutera framtiden. Jag tror att Mona Sahlin lika väl som jag inser att ungdomslagen i ursprunglig tappning och som den har tillämpats efter beslutet här i kammaren snart är ett minne blott.
Herr talman! Jag börjar med Charlotte Branting. Det är riktigt vad hon säger om intresset för ungdomsavtal. Men det finns inget intresse för de lägre lönerna. Det ni talar om — och hela ert resonemang är uppbyggt på detta — är att ungdomarna skall göras attraktivare genom att lönen skall sättas lägre för dem än vad den de facto är i dag. Jag tycker att detta är en felsyn. Attraktiva blir ungdomarna just därför att de är ungdomar, därför att de har mycket lätt att lära och därför att de gör en bra insats på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna vet detta. Samhället bör därför ge ett ytterligare stöd genom att ge ungdomarna den utbildning och den erfarenhet som gör dem ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden. Görel Thurdin är orolig och frågar om jag kan få SSU-arna att gilla ungdomslagen. Själv är jag en SSU-are som gillar ungdomslagen. Ungdomslagen har inte kommit till för att särbehandla 18-åringarna, och det finns ingen illvilja bakom, utan de som särbehandlas är ju de ungdomar som behöver kompletterande utbildning och som behöver hjälp att lära sig hur arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen fungerar. De ungdomar som behöver ytterligare erfarenhet av arbetslivet särbehandlas i ungdomslagen = Prot. 1985/86:108 just därför att de skall få stöd och hjälp. 3 april 1986 Bengt Wittbom frågade om jag tror att ungdomslagen kommer att vara kvar. Ja, jag är ganska övertygad om det. Oavsett hur samhället kommer att se ut i framtiden, kommer det alltid att finnas en grupp ungdomar som behöver just det här ytterligare stödet och den slussning in i arbetslivet som jag har pratat om. Den oerhört viktiga biten i ungdomslagen kommer att finnas kvar. Jag och många med mig — och dit hör faktiskt väldigt många av ungdomarna själva — har funnit de här kvaliteterna hos ungdomslagen. Det enklaste vore kanske inte om vi bytte åsikt, utan det enklaste för att lösa problemen vore om alla tog sitt ansvar för ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Dit hör också näringslivet. Jag är också övertygad om att om utbildningen gavs åt alla och hade praktikinslag och om ungdomslagen nådde ut till alla som faktiskt behöver dem, då vore situationen väldigt mycket enklare för ungdomarna. Det är precis i den riktningen som partiet, regeringen och förhoppningsvis arbetsmarknadens parter kommer att fortsätta att sträva.

Herr talman! Skälet till att jag i min första replik citerade pressmeddelandet från arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsens beslut är våra erfarenheter av vad som har skett och håller på att ske i relationerna mellan arbetsmarknadsstyrelsens ledning, socialdemokraterna i riksdagen och ledningen för arbetsmarknadsdepartementet, nämligen att det är Allan Larsson, arbetsmarknadsstyrelsens chef, som bestämmer. Han gjorde det i fallet med rekryteringsstödet, och han har nu fått ett enigt beslut i AMS styrelse om att ungdomslagen skall sättas på absolutaste undantag. Han har tagit fasta på all konstruktiv kritik som framförts. Mona Sahlin kan säga vilka vackra saker som helst om den ursprungliga tanken bakom ungdomslagen. Det brukar bli som Allan Larsson vill, och det blir det säkert den här gången också.
Herr talman! Det är klart, Charlotte Branting, att om man frågar ungdomar, som har varit arbetslösa länge och är i en desperat situation, om 141 de är beredda att ta lägre lön om de får ett jobb, så svarar de ja. Ge en riktigt hungrig människa en möglig brödbit, och han äter upp den. Men är det rätt att resonera så? Det är väl viktigare att ge ungdomarna utbildning och erfarenhet, så att de kan kräva och också få ett riktigt jobb och en riktig lön. Det måste vara en betydligt bättre utgångspunkt. Kom ihåg att ungdomar har lägre löner än vuxna. Ingångslöner är alltså någonting som existerar redan i dag. Sedan till Bengt Wittbom: Jag vet inte om jag säger vackra saker. Jag försöker uttrycka den verklighet som jag möter när jag diskuterar ungdomslagen och när jag träffar ungdomar både i och utanför ungdomslag. Det är inte så att jag försöker måla en drömbild av hur ungdomslagen borde vara, utan jag beskriver hur jag faktiskt upplever att de fungerar. Det har Bengt Wittbom och jag diskuterat förut. Att vi har olika åsikter kan möjligen bero på att vi rör oss i olika världar och har två olika verkligheter som bakgrund.

Herr talman! Jag vill i mitt inlägg något kommentera motion A237 om ökade forskningsresurser till högskolan i Luleå, som avstyrkts av ett enigt utskott. Värdet av högskolans roll i nyskapandet av Norrbotten kan nog inte överskattas. Långsiktigt är det den utan jämförelse viktigaste regionalpolitiska satsning som skett för Norrbotten. Jag dristar mig att säga att den nya industriella utvecklingen från stora bulkindustrier som LKAB, SSAB och ASSI till elektronik-, dataoch rymdindustri inte skulle vara möjlig utan högskolans roll som motor. Med högskolan som centrum i den utvecklingen bygger vi det nya Norrbotten som förhoppningsvis skall sjuda av industriell förnyelse och expansiva investeringar och som skall kunna erbjuda sin ungdom intressanta jobb — ett Norrbotten som inom en tioårsperiod skall ha samma sysselsättningsgrad som övriga landet. Det är en målsättning som vi har rätt att ha, en målsättning som är fullt rimlig. För att vi skall nå dit fordras förändringar i bl.a. den ekonomiska politiken, skattepolitiken, regionalpolitiken och utbildningspolitiken. Men det är fullt möjligt, trots de svårigheter som finns på vägen. Förutsättningen är dock att de olika politikerområdena tillsammans medverkar till den alldeles nödvändiga tillväxt som är grundförutsättningen för framgång och utveckling. I min motion A237 om ökade forskningsresurser till högskolan i Luleå har jag lagt fram förslag om ökade satsningar på en kompetensuppbyggnad inom data/elektronik, maskinoch verkstadsteknik, metallurgi och arktisk teknik. — Prot, 1985/86:108 Det gäller en satsning på framför allt forskning, som är grunden för all 3 april 1986 utbildning inom högskolan, den utbildning som sedan skall ge det norrbottniska näringslivet nya ingenjörer och ekonomer samt marknadsföringsfolk. I motionen har jag också redovisat delar av andra projekt som står för dörren: En forskarby med hotelldel skall ge plats åt alla som kommer från de flesta delar av världen redan i dag. Ett forskningsråd med regional anknytning skall skapas med uppgift att flytta fram de norra länens positioner i olika avseenden. Länsstyrelsen i Norrbottens län, landstinget och högskolan står för de första grundplåtarna i stiftelsen för detta ändamål. Därutöver kommer näringslivet att tillföra årliga anslag för att projektet skall kunna komma till stånd. Målsättningen är att detta forskningsråd skall kunna förfoga över ca 5 milj.kr. i årliga medel för sin verksamhet. Som det tredje projektet planeras ett Teknikens hus i anslutning till högskolan. I Norrbotten, med en bristande teknisk utvecklingsbakgrund, är teknikspridning alldeles nödvändig. Teknikens hus kommer att bli det centrum där teknik i alla dess former skall kunna föras ut till näringslivet och till skolorna. Och inte minst de allra minsta barnen skall redan tidigt få lära sig att umgås med teknik. Teknik skall flyttas fram i allas vardag på ett sätt som saknats tidigare i vårt län. Vi tror att det är genom en teknisk utveckling i vårt län som målsättningen fler jobb kan nås. Mycket har gjorts inom länet för att de satsningar vi planerat skall komma till stånd. Medel har kunnat tas fram, dock inte i tillräcklig omfattning. Därför har det känts alldeles naturligt att vända sig till staten för att genom ökade anslag skynda på utvecklingen. Jag beklagar att arbetsmarknadsutskottet avstyrker motionen. Motionens yrkande rör sig om 4 milj.kr. för senare delen av detta budgetår som avses finansieras genom att anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder i länet minskas med motsvarande summa. För jämförelsens skull kan jag nämna att budgetåren 1981 85 var länsarbetsnämndens budget för just sysselsättningsskapande åtgärder i Norrbotten nästan 3 miljarder kronor, i genomsnitt ca 750 miljoner årligen. Länet behöver dessa medel i form av sysselsättningsskapande åtgärder. Jag är väl medveten om det. Dock kan konstateras att dessa medel inte till alla delar kan anses effektiva, varför de sista 4 miljonerna för det kommande budgetåret bättre skulle ha kunnat användas långsiktigt på det sätt som jag föreslagit i min motion. Nu tycker jag utskottets skrivning är positiv. Det finns skäl att tolka den så. Vi tycks vara överens om bedömningen av såväl högskolans roll i länet som behovet av utökade resurser. Här vill jag dock peka på den passus i utskottsbetänkandet där det sägs följande: ”Finansiering av verksamheten vid högskolan i Luleå bör i stället ske via ordinarie sakanslag för högskoleverksamheten.” Detta kan vi i och för sig vara överens om. Jag vill emellertid påpeka att högskolan i Luleå redan i dag arbetar med forskningsanslag som ligger utanför dessa ordinarie sakanslag i storleksordningen 10 26 med mycket kort varaktighet. I beslutet av riksdagen med anledning av proposition 1981/82:113, det s.k. Norrbottenspaketet, fick högskolan i Luleå 7 milj.kr.

Långsiktig satsning genom ökade anslag till högskolan i Luleå, även om det skulle ske på bekostnad av några miljoner mindre till beredskapsmedel, skulle vara av större värde för länet än de mer kortsiktiga insatser som några tiotal beredskapsarbeten innebär. Länet behöver ökade resurser för en långsiktig uppbyggnad av näringslivet, även om detta måste ske på bekostnad av kortsiktiga insatser av beredskapskaraktär. Förhoppningsvis kommer dessa mina argument att vinna bättre gehör nästa gång jag anför liknande tankegångar i frågor som gäller regionala insatser.

Herr talman! Jag vill beröra motion A201 angående inbyggda verkstäder, inlämnad av Kenth Skårvik och mig. Vi är besvikna på utskottsmajoriteten, för den vet ju precis lika bra som övriga i utskottet och denna kammare att arbetsmarknaden för handikappade är en angelägen fråga. Förslaget i denna motion är ett försök att i viss mån underlätta för dessa människor att komma ut i näringslivet. Och enligt vår mening rör det sig inte om pengar utan snarare om en attitydförändring från Samhällsföretags sida, nämligen att ändra riktlinjerna för inbyggda verkstäder så, att avtal kan slutas även om företaget endast kan ta emot en eller två personer och inte fem. Att ha ett handikapp betyder inte att man inte kan arbeta. Det betyder bara att man kanske arbetar i ett långsammare tempo, eller att det behövs särskilda anordningar på arbetsplatsen. I min hemkommun fanns det den 28 februari i år 1 361 arbetssökande registrerade på arbetsförmedlingen. Av dessa var 107 arbetshandikappade. 47 Jo av dem hade varit anmälda mer än sex månader. Utskottet säger i sin motivering till avslag att mindre företag som vill anställa handikappade kan göra detta med hjälp av lönebidrag. Lönebidrag är en bra anställningsform för dem som t.ex. efter en svår sjukdom kämpat för att komma tillbaka till arbetslivet eller för dem som behöver längre tid på sig för att komma in i ett arbete. Lönebidraget trappas ju av efter hand, och det anser vi helt riktigt i de fall då den handikappade så småningom gör en mera fullgod arbetsinsats. Med en sådan inställning behöver varken arbetsgivare eller arbetstagare känna sig pressade. Men anställningar i denna form är också begränsade på grund av att de ekonomiska resurserna är otillräckliga. Folkpartiet har i tidigare motioner krävt att ramen för lönebidrag skall utökas. Vår motion handlar inte om dem som kan få anställning med lönebidrag utan om dem där man uttömt alla andra former för anställning. Och då anser vi att Samhällsföretags inbyggda verkstäder är en bra lösning. Utskottet säger vidare att Samhällsföretag har kvar ansvaret för arbetsledning och för att de sociala målen fullföljs. Vi är övertygade om att småföretagarna och deras anställda väl så bra som Samhällsföretag kan uppfylla både kravet på arbetsledning och den sociala målsättningen. Dessutom kostar detta enligt vår mening inget, snarare är det en förtjänst. Samhällsföretag erhåller ca 125 96 i lönebidrag från staten medan företagen med inbyggda verkstäder endast får 100 20. Samhällsföretag får alltså viss ersättning för sina administrativa kostnader, vilket inte de enskilda företagen får. Trots detta erbjuder sig småföretagare att anställa arbetshandikappade. Vi undrar om utskottsmajoritetens negativa inställning till de privata företagen beror på att man är medveten om att de har så goda resurser, att de kommer att nå goda resultat och att man tror sig inte kunna kontrollera dem på ett tillfredsställande sätt. Från folkpartiets sida tror vi på de privata företagarnas goda vilja. De har ett personligt intresse och engagemang som gör att de tillsammans med sin personal på ett naturligare sätt än större företag kan ta hand om den handikappade. Den handikappade kommer in i en arbetsgemenskap som kanske kan utvecklas till personlig vänskap även på fritiden. Att ha ett meningsfullt arbete är för de flesta av oss en självklarhet. Att stå utanför den gemenskapen kan ibland bli till en tragedi, framför allt om orsaken till arbetslösheten är någon form av arbetshandikapp. Att förtidspensionera människor, i synnerhet yngre människor, är slöseri med mänskliga resurser. Vi anser därför att här föreslagna åtgärder dels är till fördel för de handikappade därför att de ges möjlighet att komma ut i näringslivet tillsammans med friska människor, dels ger Samhällsföretag fler platser att fördela. Som det är i dag kan Samhällsföretag inte ta emot alla som behöver arbete. Genom att tillvarata småföretagens erbjudande skulle man alltså frigöra platser inom Samhällsföretag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 75 av Elver Jonsson och Charlotte Branting.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på vad Erik Holmkvist hade att säga i sitt anförande och blev oerhört förvånad. Mycket av det han argumenterade för är ju redan genomfört och på gång i länet, så han har motionerat helt i onödan. Han beklagade att arbetsmarknadsutskottet inte ställt upp på vissa av hans krav. Denna beklagan är väl närmast att rikta till hans egna partivänner. Det är ju viktigt att i första hand få med sig sitt eget parti innan man ställer krav på att andra skall ställa upp på de säregna moderata kraven. Jag är inte särskilt imponerad i övrigt över moderaternas insatser i det här ärendet. Moderaterna har ju på ett antal punkter gått emot väsentliga krav som skulle ha betydelse för det län som Erik Holmkvist talade så varmt för. Jag tänker på återflyttningsbidraget och östra Norrbottenspaketet, som man helt och hållet yrkat avslag på. Beträffande östra Norrbotten kan det bara konstateras att detta är en av de mest arbetslöshetsdrabbade regionerna i landet. Vi har haft en mångårig utflyttning av människor och hög arbetslöshet. Arbetslösheten i Pajala kommun är exempelvis 27 gånger större än i den kommun i landet som har den lägsta arbetslösheten. Detta håller i dag på att lamslå östra Norrbotten. Att som socialdemokraterna tro att man kan rädda regionen med 22,5 miljoner är litet väl fantasifullt. Den friare användning av beredskapspengar som föreslås kommer nämligen inte att tillnärmelsevis räcka för att klara av problemen i en hårt arbetslöshetsdrabbad region. Att förlänga beredskapsarbetena upp till tolv månader, att förlänga tiden för ungdomslagen och att lägga in insatser för utbildning är i och för sig bra åtgärder. Men de kommer inte alls att räcka till för att skapa den trygghet i regionen som människorna har anledning att kräva. När vi från centerns sida har kritiserat dels den för dåliga satsningen, dels själva inriktningen av satsningen, har det skett mot bakgrund av att vi vet att pengarna kunde ha använts bättre. Man kunde exempelvis ha överfört resurser till utvecklingsfonden och förstärkt länsanslaget, som vi föreslagit — vi har föreslagit en kraftig uppräkning. Det är inte med beredskapspengar som vi i första hand skall trygga sysselsättningen i regionen, utan det är genom långsiktiga näringsoch regionalpolitiska åtgärder. I den reservation som Börje Hörnlund och Ingvar Karlsson har avlämnat och som jag ber att få yrka bifall till finns mycket utförligt redovisat de förslag till åtgärder som centern har för att skapa sysselsättning och trygghet i östra Norrbotten. Visserligen är vi positiva till att använda beredskapsmedlen litet friare — det ställer vi upp på. Men då räcker det inte med dessa 22,5 miljoner. Det allvarliga i regeringens förslag och utskottsmajoritetens ställningstagande är att man säger att det handlar om en försöksverksamhet som skall kunna avbrytas efter ett år, om man inte lyckats minska arbetslösheten. Jag gör då en jämförelse — det finns ju andra regioner i landet som får ordentliga näringsoch regionalpolitiska satsningar. Jag tänker exempelvis på Malmöregionen. Om man gör en jämförelse med vad som satsas i detta sammanhang finner man en ordentlig obalans i prioriteringen. I en region som har så hög arbetslöshet som östra Norrbotten är det illavarslande att regeringen och utskottsmajoriteten säger att försöksverksamheten kan avbrytas efter en tid av ett år. Det kan tänkas att arbetslösheten minskar — det har den gjort i viss utsträckning under de senaste åren, och detta hänger samman med att man lyckats flytta ut människor i mycket snabb takt. Det är vad som håller på att ske. Därför menar vi från centerns sida att vad som behövs är ett omfattande näringsoch regionalpolitiskt program med en satsning på småföretag, produktutveckling och marknadsföring. Genom att fördela en del av de anslagen till utvecklingsfonderna och länsstyrelsen skulle vi få den offensiva satsning som människorna i regionen eftersträvar.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

Herr talman! Jag beklagar att Per-Ola Eriksson inte har läst den motion som ligger till grund för skrivningen i betänkandet. Av den framgår klart och tydligt till vad de pengar som jag har äskat i motionen skall användas. Det är till dataoch elektronikområdet, maskinoch verkstadstekniksområdet, metallurgi och arktisk teknik. Utöver detta har jag skissat vad som händer på högskolan i Luleå. Det tycker jag är rimligt att göra med tanke på den förändring som de senaste tio åren har skett i Norrbottens län när det gäller tron på framtiden. Det är inget nytt. Jag ville bara säga att det är en långsiktig förändring som har skett. Den satsning som vi vill göra på östra Norrbotten innebär en ökning av det samlade anslaget till länsstyrelsen. Det förslaget kommer vi att ta ställning till senare i vår. Vi tror att det är rimligt att anta att länsstyrelsen och länets egna myndigheter bättre kan försvara och utveckla länet än om det skall ske genom centrala beslut härifrån Helsingfors. Det är också vår ambition att satsa på östra Norrbotten. Men vi anser att det nu föreliggande förslaget inte är bra. Vi tycker helt enkelt att det är dåligt. I stället vill vi på det sätt som jag har redovisat stärka länet. Skillnaden mellan centerns, socialdemokraternas och moderaternas politik för att stödja näringslivet är att vi tycker att skattepolitiken skall ändras. Företagen begär inte bidrag i första hand, utan en situation där de kan klara sin verksamhet utan bidrag. Det innebär att skatterna måste sänkas. Den dag centern ställer sig bakom de moderata skattesänkningsförslag som gäller företag tror jag att företagen i Norrbotten kommer att kunna utvecklas i mycket snabbare takt än hitintills. Den förstärkning av de samlade länsanslagen som vi talar om kommer kanhända att ligga på en lägre nivå än centerns. Men sammanför man våra förslag därvidlag och skattesänkningsförslagen, finner man att Norrbottens företag och anställda kommer att gagnas mer genom våra förslag än genom centerns och socialdemokraternas.

Herr talman! Trots den sena timmen är jag tvungen att ta till orda i en replik till Erik Holmkvist. Han sade att jag inte har läst motionen. Jo, jag har läst motionen mycket noggrant och många gånger. Jag har då kunnat konstatera att den är som ett tidningsreferat. I motionen beskrivs vad som redan är på gång i flera avseenden — forskningsrådets arbete, högskolans insatser m.m. I vissa frågor har Erik Holmkvist själv varit med om att i länsstyrelse och landsting besluta om de aktuella åtgärderna. Detta är inte någon skattepolitisk debatt, Erik Holmkvist. I tisdags, då vi diskuterade regionalpolitik, då diskuterade Erik Holmkvist skatterna. I dag, då vi diskuterar arbetsmarknadspolitik, då drar Erik Holmkvist samma anförande en gång till. Jag tycker att vi skall diskutera hur vi skall minska arbetslösheten i östra Norrbotten. Det skall vi göra seriöst. Detta är ingen handelskammardebatt.
Herr talman! Per-Ola Eriksson, det är klart att debatten i första hand borde handla om att gå emot den socialistiska majoriteten. Men jag vill bara kort kommentera Per-Ola Erikssons inlägg. Arbetslösheten kan vi få ned på många olika sätt. Det är detta vi försöker göra. Ett av sätten är att se till att företagen blir starka och kan utvecklas av egen kraft. Vi skulle kunna ha stadiga företag om vi hade ett sådant skattetryck att företagen kunde utvecklas och så att de inte tvingades att låna pengar. När det inte finns möjlighet att låna pengar tvingas de begära bidrag. Jag tycker att det framgår klart och tydligt av utvecklingen inom näringslivet i dag att vad som fattas för att man skall kunna anställa fler människor är en sänkning av skattetrycket också i Norrbotten.
Herr talman! Erik Holmkvist vill satsa på företagen och skapa sysselsättning i dessa. Det måste innebära att moderaterna, då vi senare skall behandla stödet till utvecklingsfonderna, kommer att ställa upp på centerns krav.

Herr talman! Jag vet inte vad som nu har hänt, men om vi hade spelat schack hade man kunnat säga att det har varit en rockad i talarlistan. Vad det beror på vet jag inte. Jag skall nu ta upp frågan om ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten är i grunden en del av den övriga arbetslösheten. Den utgör alltså inget problem för sig utan är en del av den övriga arbetslösheten. Men arbetslösheten bland unga människor är särskilt allvarlig, eftersom det handlar om deras första möte med arbetsmarknaden. På sikt kan därför unga människor som tvingas till arbetslöshet få betydligt större problem än äldre. Detta konstaterande innebär dock inte att det finns några genvägar i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Fasta jobb till de unga kan endast skapas med en politik som avser att tillfredsställa en rad mänskliga behov i vad gäller vård, omsorg och utbildning genom bl.a. utveckling av samhällsägd förädlingsindustri. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har i vårt land försökt göra kampen mot ungdomsarbetslösheten till en fråga om att komma på nya typer av särlösningar, vilkas främsta syfte tycks ha varit att dölja de besvärande ungdomsarbetslöshetssiffrorna. Oavsett om namnet varit yrkesintroduktion, ungdomsslussar, ungdomsplatser eller ungdomslag har de ett gemensamt, nämligen att det handlar om särlösningar som gör att de unga försvinner ur den officiella arbetslöshetsstatistiken och att alla dessa sysselsättningar är lågt eller mycket lågt betalda, vilket gör dem omöjliga att — Prot. 1985/86:108 leva på. 3 april 1986 I dag existerar dock en mängd både säroch tvångslösningar gentemot de unga på arbetsmarknaden. Det finns mycket kritik att rikta mot dessa. Ungdomsplatserna infördes 1981 och gäller ungdom mellan 16 och 17 år. De unga arbetar åtta timmar per dag för en lön som är så låg att jag inte ens vill nämna den. Här hamnar alla de unga som inte vill fortsätta i gymnasieskolan eller som inte har kommit in i gymnasieskolan. Skolmyndigheterna har fortfarande ansvaret för dessa unga. Även om det är sagt att ”ungdomsplatsare” inte skall utföra fast anställdas arbetsuppgifter så är detta ofta fallet. Många gör alltså riktiga arbetsinsatser men betalas med helt otroligt dåliga löner. Ungdomslagen infördes 1984 och gäller åldersgruppen 18-19 år. Avsikten är att kommunerna via ungdomslagen skall få bort alla ungdomar i den åldersgruppen från öppen arbetslöshet. I ungdomslagen arbetar de unga fyra timmar per dag mot en lön som inte skall nämnas. Flertalet finns inom den offentliga sektorn. Det är sagt att ”ungdomslagarna” inte skall utföra arbetsuppgifter som borde utföras av fast anställd personal. Men i verkligheten spelar dessa ungdomar en viktig roll. Det finns exempel på fritidsgårdar, daghem, vårdcentraler och sjukhus där man kallt räknar med ungdomslag för att arbetsuppgifterna skall kunna lösas. Men en lön att leva på skall ungdomarna inte ha. De tvingas att bo hemma eller att gå till det sociala för att få hjälp. Örebromodellen är en lokal utveckling av ungdomslag som hyllats av många. Jag skall inte närmare gå in på hur den är uppbyggd. Problemen även med Örebromodellen är att många utför verkliga och nyttiga arbeten men utan att för den skull vara säkra på arbete efter 24 års ålder. Ersättningen är visserligen bättre än i ungdomslagen men fortfarande väldigt låg. Det gemensamma för alla dessa tre i dag existerande särlösningar för de unga är att de på intet sätt skapar fler jobb. Den dag man fyller 20 eller 24 år är man utan jobb igen. Det skapar inte trygghet för framtiden. Ungdomslagen skapar inte ens trygghet för nästa dag, eftersom det inte finns ordentlig anställningstrygghet för ”ungdomslagare”. De kan bli uppsagda från en dag till en annan. I vissa fall kan det handla om något längre tid, men de har långt ifrån normal anställningstrygghet. Den enda riktiga linjen i kampen mot ungdomsarbetslösheten är att skapa nya fasta jobb med löner som går att leva på. Det finns i dag stora behov av mer personal inom barnomsorgen, inom äldreomsorgen, inom hälsooch sjukvården, inom utbildningen och på kulturområdet. Det handlar således om grundläggande mänskliga och samhälleliga behov som måste tillfredsställas. Många nya jobb kan dessutom växa fram genom en satsning på ökad förädling inom svensk industri. En utbyggnad av den offentliga sektorn i vad gäller omsorg och utbildning bör alltså gå hand i hand med en utbyggnad av samhällsägda förädlingsindustrier. Det är på detta sätt som man kan skapa fasta jobb med lön att leva på. Ett annat tillvägagångssätt är en förkortning av arbetstiden. Det skapar utan tvivel fler arbetstillfällen. Det är klart att det inte skulle lösa hela arbetslöshetsproblematiken, men det skulle vara ett bra hjälpmedel. En 149 förkortning av arbetstiden skulle ge många deltidsarbetande kvinnor ett välbehövligt lönelyft. Mer än hälften av de yrkesverksamma kvinnorna arbetar redan nu någon form av deltid. De har på eget initiativ redan genomfört en arbetstidsförkortning. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till socialdemokraterna. Jag har deras program och stadgar framför mig. På s. 41 står följande: ”Arbetslivet organiseras för att uppfylla kraven på trygghet i anställning, säkerhet till liv och hälsa och tillfredsställelse i arbetet.” Då kan man fråga sig: Är det en tillfredsställande situation för dem som arbetar i ungdomslag på ungdomsplatser? Litet högre upp på samma sida står följande: ”Semester med ersättning som ger möjlighet till god rekreation.” Det kan alltså inte gälla dessa människor, ungdomar, av vilka många har uppnått myndig ålder. De har inte den möjlighet som socialdemokraterna förespråkar. Det skulle vara intressant att få höra vad man har för kommentar till detta. När man hör borgerligheten tala om ungdomslagen och att ungdomarna skall ha lägre löner på arbetsmarknaden än vad de har i dag, förstår man en sak: att tala om fackliga frågor med borgerliga är ungefär som att försöka bita sig själv i baken — det är alldeles omöjligt. Om man studerar hur det är ute på arbetsmarknaden i dag och tar reda på vad avtalen för ungdomar — och även avtalen över huvud taget — gäller, finner man att det finns olika ingångslöner för olika grupper, oavsett vilket yrke man väljer. Även om man hör till dem som så att säga ligger överst på ålderslistan och inte kallas ungdom längre, har man en lärotid och lägre lön. Det måste således i all rimlighets namn komplicera arbetsmarknaden — ja, det kan bli hur tokigt som helst — om förslagen i fråga skulle vinna gehör. Förhoppningsvis finns det här i riksdagen inte något underlag för en politik av nämnt slag.

Herr talman! Jag hade tänkt säga några ord om AMS egenregiverksamhet, eller — vilket är mera korrekt — om avskaffandet av denna verksamhet, för det är ju vad utskottsmajoriteten föreslår. Andra talare har också berört den här frågan, bl.a. Sigge Godin. Han talade varmt för de människor som det här gäller. Men i en motion har han själv föreslagit en avveckling av denna verksamhet. Till skillnad från Sigge Godin har jag undertecknat en motion som innehåller krav på en fortsatt verksamhet.

Där sysselsätts 10 fast anställda och 20-25 anvisade. Strömsunds kommun har under tiden AMS-kommittén utrett frågan på olika sätt protesterat mot förslagen att avveckla dessa arbetsplatser.

Budgetåret 1984/85 sysselsattes via kommunala beredskapsarbeten ca 70 årsarbetare. Den kommunala nettokostnaden för dessa arbeten var ca 10 miljoner kr. Till detta kommer att vi i kommunen sysselsätter ca 80 av totala antalet ungdomslagsplatser.” Det här var alltså citat ur brevet från Strömsunds kommun. Kommunen förväntar sig också att de norrländska riksdagsmännen säger nej till en nedläggning av AMS egenregiverksamhet. Jag skulle vilja utvidga detta och säga att alla ledamöter borde säga nej. Det finns inte någon som helst logik i resonemanget om att avveckla den här verksamheten. Tvärtom finns det en rad tunga skäl för att behålla egenregiverksamheten. Det är märkligt att en verksamhet avvecklas utan att det finns en ny huvudman som har beredskap, medel eller kompetens till sitt förfogande. Det är tydligen tänkt att AMS egenregiverksamhet fortsättningsvis skall hamna i huvudsak under kommunens ansvar. Brevet från Strömsunds kommun, som jag citerade ur — och det är flera kommuner som befinner sig i samma situation —, visar med tydlighet hur de till det yttersta försöker skapa sysselsättning och att det kostar stora pengar för kommunerna. Skall man nu lasta över ännu större bördor på fattiga glesbygdskommuner, samtidigt som man är beredd att dra in miljarder till staten från kommunerna? Jag vill också betona att den samlade arbetarrörelsen i åtminstone två Norrlandslän klart har uttalat sin bestämda protest mot en avveckling av denna egenregiverksamhet. I vårt parti är vi självfallet bestämda motståndare till att egenregiverksamheten upphör. Arbetena sysselsätter för närvarande främst arbetslösa med socialmedicinska arbetshandikapp. Därutöver förekommer arbeten för äldre, lokalt bunden arbetskraft, främst i Norrlandslänen. Behovet av fortsatta insatser är stort — det vore rimligare att diskutera en utökning av denna verksamhet i stället för att lägga ned den. Jag vill också framhålla att arbetsmarknadsstyrelsen genom sin organisation för egenregiverksamhet har byggt upp och vidareutvecklat en organisation med unik kompetens, vilken bör tillvaratas för bedrivande av verksamhet för de utslagna, anvisade människor som verksamheten sysselsätter. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 27, och jag utgår från att den får en bred anslutning främst från de norrländska ledamöterna. Jag noterar att utskottets socialdemokratiska talesmän och kvinnor tydligen har lämnat kammaren. Jag hade tänkt ställa en del frågor till dem, men detta kanske är för känsligt att diskutera.

Herr talman! Även jag tänker i denna debatt ta upp förslaget om en avveckling av AMS egenregiverksamhet. I budgetpropositionen föreslår regeringen att all AMS egenregiverksamhet skall avvecklas under 1986. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom regeringens förslag på denna punkt. Egenregiverksamheten omfattar i dag 13 olika förläggningar i landet. Tillsammans med Nils Nordh tar jag i motion A235 upp frågan om framtiden för en av dessa förläggningar, nämligen AMS-arbetsplatsen på Visingsö. Den är i stora stycken unik och skiljer sig på flera punkter från de övriga förläggningarna. Sedan starten av verksamheten 1964 har socialmedicinskt handikappade här utfört arbeten inom en rad områden, t.ex. skogsvård, naturvård, restaurering och skötsel av fornminnen och byggnadsminnesmärken. Det har skett i samarbete med domänverket, skogsvårdsstyrelsen, riksantikvarieämbetet och Jönköpings kommun. Förläggningen har varit uppbyggd med hyreslägenheter för eget boende. Jönköpings kommun har svarat för vissa gemensamma funktioner som kök och dygnet-runt-tillsyn. AMS har stått för arbetsledning och administration. Arbetsplatsen sysselsätter utöver de 24 personer som ingår i arbetslagen ytterligare 12 helårsanställda visingsöbor. En avveckling av denna arbetsplats skulle vara ett mycket hårt slag för Visingsö. Ön har 740 invånare, och en arbetsplats som sysselsätter 36 personer är i det perspektivet en stor arbetsplats. En nedläggning skulle slå hårdare mot Visingsö än nedläggningen av Kockums slår mot Malmö. Man kan fråga sig om arbetsmarknadsutskottets majorietet verkligen har satt sig in i vad de här arbetsplatserna betyder på sina resp. orter. De vaga formuleringar som finns på s. 40 i betänkandet tyder inte på det. Visingsö har sedan 1976 glesbygdsstöd för att man skall kunna vända den negativa befolkningsutvecklingen och skapa nya jobb på ön. Avvecklar man befintlig statlig verksamhet samtidigt som man försöker skapa nya jobb med andra statliga pengar, så blir ju resultatet plus minus noll. Den utveckling som man eftersträvar uteblir, och man tvingas dessutom sätta in ännu mera pengar för att skapa jobb till de visingsöbor som blir arbetslösa. När det gäller de personer som sysselsätts i arbetslagen så talar man vackert i betänkadet om deras möjligheter att få fortsatt sysselsättning inom andra skyddade verksamheter. Verkligheten är annorlunda. För dem som i dag sysselsätts vid arbetsplatsen på Visingsö är alternativet i de flesta fallen sjukhusvård eller annan institutionsvård. På den här punkten skiljer sig alltså arbetsplatsen från de flesta SA-arbetsplatser i landet. Kostnaderna för den vården, plus det faktum att de där kommer att må sämre än de gör i dag, skall ställas mot kostnaderna för att fortsätta den här typen av arbeten. Det blir minsann inte billigare för samhället. Den tidsram som har satts upp för avvecklingen av AMS engagemang är mycket snäv. Verksamheten skall avvecklas successivt fram till årets slut. Vi motionärer har därför krävt att AMS ansvar för arbetsplatsen på Visingsö skall kvarstå tills man får fram en ny huvudman för verksamheten och att AMS skall åläggas ett ansvar att leda arbetet med att få fram en ny huvudman. Utskottsmajoriteten har inte ens bemödat sig att i betänkandet kommentera dessa yrkanden. Det är vi naturligtvis besvikna över. Det här leder till att jag måste ställa ett par frågor till utskottsmajoriteten. Man talar i betänkandet på s. 40 om att andra myndigheter, t.ex. skogsvårdsstyrelserna, skulle kunna bereda den här gruppen människor arbete i fortsättningen. Mig veterligen har varken skogsvårdsstyrelsen eller riksantikvarieämbetet i dag några pengar för att ta över de här berörda människorna. Kommer det att anslås särskilda pengar till dessa myndigheter efter årsskiftet? Den andra frågan gäller tidsperspektivet. Alla inblandade intressenter i arbetsplatsen på Visingsö från länsarbetsnämnd till andra statliga myndigheter är överens om att arbetsplatsen fungerar mycket bra och att det är värdefullt att den får fortsätta sin verksamhet även efter årsskiftet. Ett arbete har påbörjats när det gäller att finna en ny form av huvudmannaskap. Man har bl.a. diskuterat en stiftelse. Anser inte utskottsmajoriteten det rimligt att man får den tid på sig som man behöver för att kunna slutföra detta arbete även om det innebär att man passerar den tidsgräns som är fastställd för avvecklingen? Herr talman! Med tanke på kammarens tidsschema skall jag begränsa mig till dessa båda frågor. Avslutningsvis vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 26.

Herr talman! Helsingforss län har en större andel långtidsarbetslösa med social-medicinska handikapp än landet i övrigt. Orsaken till detta är de brutala utslagningseffekter som en hårt kommersialiserad storstad som Helsingfors ger upphov till. Den här gruppen som i december 1985 utgjorde 570 personer av de öppet arbetslösa tenderar att växa, och tiderna av arbetslöshet blir längre och längre. Dessa långtidsarbetslösa är inte hjälpta av att antalet arbeten i länet ökar. De är heller inte hjälpta av den omorganisation inom arbetsmarknadsverket som nu pågår med en satsning på ökad service och arbetsförmedling. Vi hyser farhågor för att det här blir en service för företagen och att det knappast kommer dessa grupper till del. En direkt placering i arbete, även om det sker i någon s.k. skyddad form, kan innebära nya misslyckanden för individen. Oftast krävs stora insatser av både medicinsk och social karaktär, såväl före som under arbetsplaceringen. Under åren har olika insatser prövats. Utöver de traditionella beredskapsarbetena, anställningar med lönebidrag och utbildning genom AMU har olika projekt genomförts. Projekten har varit lokalt inriktade eller riktade mot vissa grupper och har bestått i en kombination av både medicinska och sociala åtgärder med inslag av utbildning och arbete, oftast i samarbete med sociala myndigheter och försäkringskassa. Men det som saknas är en utvärdering av de olika projekten och åtgärderna. Det bör ankomma på AMS och länsarbetsnämnden att ta initiativ till en sådan utvärdering, anser utskottet, och det avstyrker därmed motionens förslag. Självfallet anser också vi att utvärderingen skall ske inom verket, men här som överallt annars handlar det givetvis om resurser till en sådan utvärdering. Och det finns knappast utrymme med nuvarande resurser till detta. Men det måste väl ligga i statens intresse att satsade medel ger största möjliga utdelning. Det kan bli en besparing på sikt om vi vet vilka åtgärder som verkligen har en effekt, som ger arbete och därmed skall användas. När insatserna misslyckas och åtgärderna inte leder till att människor med socialmedicinska handikapp kan arbetsrehabiliteras får samhället ökade kostnader i form av förtidspensionering, sjukersättning, ökade vårdkostnader och socialbidrag. Och individen drabbas hårt genom fortsatt utslagning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 65.

Herr talman! Nils Berndtson har i en motion A226 tagit upp behovet av att få en samlad kartläggning av arbetslöshetens konsekvenser, framför allt de samhällsekonomiska konsekvenserna. Motionen har sin utgångspunkt i en undersökning som två ekonomer har gjort och som gäller Motala kommun i Östergötland. För Motalas del gäller att under några år kring decennieskiftet 1979-1980 försvann vart fjärde industrijobb, vilket är detsamma som 2 000 arbetstillfällen. I dag är 700 personer öppet arbetslösa och 2 000 föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, detta i en befolkning av 40 000. Tyvärr är situationen i Motala knappast unik utan får väl tvärtom betraktas som representativ för många kommuner i Sverige. Vad hittade då de ekonomer som undersökte Motala kommun? Jo, att arbetslösheten i denna kommun kostade samhället 134 milj.kr. under ett år, vilket skulle motsvara ca 90 öre i kommunalskatt för Motalas del om allt hade gått över kommunens budget. I den här summan ingår arbetslöshetsförsäkring, KAS, socialbidrag och förtidspensionering med ca 50 milj.kr., utbildning och rekryteringsstöd med ca 40 milj.kr., beredskapsarbeten och andra sysselsättningsskapande åtgärder med 40 milj.kr. Detta är oväntat stora utgifter för samhället. I Motala finns ett AMU-center med 500 platser, beredskapsarbeten och ungdomslag sysselsätter 300-400 personer, 80 personer finns i skyddad verksamhet, 70 har förtidspension, delvis av arbetsmarknadsskäl, och 700 familjer har socialbidrag, också delvis av arbetsmarknadsskäl. Forskarna har kunnat konstatera att det skulle bli obetydligt dyrare med t.ex. beredsskapsarbete än med socialbidrag, att detta skulle vara positivt för samhällsekonomin, men att det i så fall skulle kräva en omfördelning mellan stat, landsting och kommun på ett helt annat sätt än vad som sker i dag. Trots att denna undersökning är den samhällsekonomiskt mest heltäckande som gjorts — den rubricerades som unik när den presenterades — har jag uppfattningen att man i den ändå inte kunnat ta med alla aspekter. Många kommuner har t.ex. i vinter liksom föregående vinter dragit in på snöskottning och sandning av trottoarer. De besparingar som görs genom detta förfarande ger i andra änden kostnader för arbetslöshet, vilka täcks in i undersökningen, men också kostnader för hälsooch sjukvård på grund av ökat antal olycksfall och skador, speciellt bland de äldre. Jag vill passa på att understryka att varken vår motion eller den här refererade undersökningen tar upp de kostnader som arbetslösheten innebär Prot. 1985/86:108 mänskligt sett, vilket är nog så viktigt men betydligt svårare att mäta 3 april 1986 ekonomiskt. I utskottets skrivning angående denna motion redovisas helt kortfattat den forskning som pågår beträffande arbetslöshetens konsekvenser. Jag får dock inte det intrycket att man någonstans är inne på den breda samhällsekonomiska belysning som efterlyses i motionen. 134 milj.kr. kostade arbetslösheten i Motala. Vad kostar egentligen arbetslösheten i Sverige i form av direkta utgifter och i form av uteblivna inkomster och utebliven produktion? Det handlar här om resurser som skulle kunna få en helt annan och positiv effekt, om de sattes in för arbetsskapande åtgärder. Ett sådant samlat grepp, herr talman, om arbetslöshetens kostnader är vad vpk efterlyser i motion A226, vilken jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Med tanke på den sena timmen skall mitt anförande gå snabbt. I motion A265 har Karin Israelsson och jag tagit upp ett antal exempel på insatser för att minska arbetslösheten bland psykiskt utvecklingsstörda. Det är inget tvivel om att den gruppen människor har svårare att få arbete än alla andra. De har dessutom svårare än andra att kompensera arbeslösheten med andra meningsfulla aktiviteter. Av de ca 37 000 utvecklingsstörda i vårt land är det endast 15 96 som har arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller i skyddad verksamhet. Ändå har de utvecklingsstörda lika väl som andra människor behov av den stimulans och den känsla av att bidra till produktionen som ett arbete ger—en självkänsla, om man så vill. Arbetslöshet är naturligtvis nedbrytande för alla och medför i förlängningen stora samhällskostnader av annat slag, exempelvis på vårdområdet. Det är heller inget tvivel om att det bland människorna i denna grupp finns en reserv med resurser och förmåga att göra sig gällande på arbetsmarknaden om de bara får chansen. Under åren 1983 och 1984 genomfördes i några län en verksamhet med koncentrerade insatser för att skaffa arbete åt unga handikappade. Denna utföll med gott resultat, eftersom 33 26 av de 547 ungdomarna fick arbete. Det rör sig alltså om helt andra tal än de 15 96 som jag nämnde tidigare. Vi menar att detta visar att man med särskilda insatser kan nå mycket positiva resultat. En sådan åtgärd är systemet med s.k. kontaktpersoner vid länsarbetsnämnderna. Det är nämligen oerhört viktigt att det finns kunskap om handikappets innebörd hos den tjänsteman man träffar. Jag konstaterar att utskottet uttrycker sympati för ”det behjärtansvärda ändamål det här gäller” — för att citera betänkandet på s. 41. Det är bara det att det inte räcker med sympatier. Det behövs en klar viljeinriktning och konkreta åtgärder. Jag påstår att detta saknas hos både propositionsförfattare och utskottsledamöter, vilket är att djupt beklaga. När det gäller vårt förslag om att använda de s.k. uppsökarmedlen i särskild utsträckning för denna grupp handikappade hänvisar utskottet till rehabiliteringsberedningens arbete, trots att frågan en gång tidigare har 155 beretts i ett utredningsarbete, nämligen i handikappkommitténs betänkande Vägar till arbete. I motionen tar vi också upp frågan om anordningsbidrag på arbetsplats för hjälp i form av fadderoch stödpersonal utöver de bidrag till arbetsbiträde som kan utgå i vissa fall. Inte heller detta förslag har funnit nåd inför utskottet, som avstyrker det med motiveringen att man inte kan ha två bidragsformer för arbetsbiträde. Ändå har Riksförbundet FUB i sitt resmissvar över just Vägar till arbete klart uttalat att det personliga stödet är det viktigaste hjälpmedlet. Behovet av ett mera flexibelt, särskilt lönebidrag har påtalats av ett flertal motionärer. Till betänkandet har avgivits en trepartireservation, nr 68, till vilken jag yrkar bifall. Herr talman! Jag yrkar dessutom bifall till folkpartireservationen nr 28 och kommer vid en eventuell omröstning att stödja densamma. I ett särskilt yttrande, nr 11, har frågan om ett reformerat bilstöd tagits upp. Jag vill instämma med vad Elver Jonsson har sagt om den frågan tidigare i dag och påtala det absolut nödvändiga i att ett regeringsförslag snarast framläggs som är knutet till handikappet och inget annat. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 28 och 68 och dessutom till övriga yrkanden i motion A265.